Herr talman! Det betänkande som vi nu har att behandla innehåller 17 motionsyrkanden och 9 reservationer. De avser bland annat frågor om särskolan som egen skolform, tydligare regelverk för placering i särskolan, föräldrainflytande vid placering i särskolan, statens ansvar för specialskolans elever samt begäran om parlamentarisk granskning av skolans kvalitet för elever med funktionshinder. Mycket av majoritetens ställningstaganden bygger på det förslag som har lagts fram i Carlbeckkommittén och som för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Men det finns några ställningstaganden som jag ändå vill lyfta fram. Samtliga borgerliga partier står bakom de reservationer som man tog upp om att särskolan även fortsättningsvis ska finnas kvar som egen skolform. I Carlbeckkommitténs förslag säger man att den nuvarande särskolan i framtiden ska utgöra två skolformer - grundsärskolan och gymnasiesärskolan - med var sitt kapitel i skollagen som en parallell till grundskolan och gymnasieskolan. Man föreslår också en utvecklad samverkan mellan skolformerna grundsärskola och grundskola och mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola. Detta är enligt kommittén också en förutsättning för att man på sikt ska kunna ta ställning till behovet av skilda skolformer. Det är en slutsats som jag håller med om. Något som är viktigt att påtala i detta sammanhang är att barn och ungdomar i en sammanhållen skola får möjlighet att möta varandra och att utveckla förståelse för tolerans mot olikheter. Strävan måste vara att i så stor utsträckning som möjligt undervisa alla elever tillsammans. Herr talman! Det finns också en reservation där man tar upp frågan om en parlamentarisk utredning för granskning av skolans kvalitet för elever med funktionshinder. Specialpedagogiska institutet redovisade i december 2002 ett regeringsuppdrag att kartlägga och analysera kommunernas förutsättningar att ordna undervisning för elever med synskada och ytterligare funktionshinder samt tal och språkstörda elever. Man kom bland annat fram till att det finns flera goda exempel på utbildning av hög kvalitet men att skolsituationen varierar kraftigt mellan kommunerna. Det finns en medvetenhet och ett intresse för att utveckla utbildningen, och det finns behov av insatser från Specialpedagogiska institutet i form av stöd. Socialstyrelsen har också nyligen på ett regeringsuppdrag kartlagt på vilket sätt landstingets barn och ungdomshabilitering är tillgänglig för barn och ungdomar i olika åldrar med olika funktionshinder. Specialpedagogiska institutet har ju också i regleringsbrev fått i uppdrag av regeringen att samarbeta med Socialstyrelsen, Skolverket och Specialskolemyndigheten för att tydliggöra ansvarsfördelningen samt effektivisera samverkan mellan olika huvudmän när det gäller stödet till barn och ungdomar med omfattande funktionshinder. I sammanhanget kan man också nämna att Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet har träffat en överenskommelse om omfördelning av ansvar i handlingsplanen för arbetet med att uppnå de handikappolitiska målen. Detta innebär att Specialpedagogiska institutet nu kan stödja kommunerna mer aktivt med att uppnå de handikappolitiska målen för skolan. Herr talman! Samtliga borgerliga partier står också bakom en reservation som handlar om statens ansvar för specialskolans elever. Som vi har hört anser man att beslutet att lägga ned vissa av de statliga specialskolorna var djupt olyckligt. Frågan om omprövning av nämnda beslut har återkommande behandlats av riksdagen, senast våren 2004. Majoriteten finner inte heller denna gång att det finns skäl för riksdagen att ändra sitt tidigare ställningstagande. Det är viktigt att framhålla den positiva utveckling som varit vid resurscentrumen. Specialpedagogiska institutets nationella resurscentrum har i dag verksamhet inom fyra områden. Där finns fördjupad kompetens kring specialpedagogiska konsekvenser för elever med synskada med eller utan ytterligare funktionsnedsättning, dövhet eller hörselskada kombinerat med utvecklingsstörning, medfödd dövblindhet respektive grava tal och språkstörningar. En grundläggande handikappolitisk princip är att barn och ungdomar med funktionshinder ska erbjudas utbildning i sin hemkommun och därmed kunna bo hemma med sina föräldrar. Ibland har inte kommunerna tillräcklig kompetens för att göra detta möjligt. För de elever som behöver extra specialpedagogiskt stöd finns dock möjlighet att under viss tid få sin utbildning vid Ekeskolan vid Resurscenter syn eller vid Hällsboskolan vid Resurscenter tal och språk. Denna skolgång, kallad visstidsutbildning, utgår från den enskilda elevens behov och har som mål att finna arbetsformer för en likvärdig utbildning vid elevens hemskola. Det är dock viktigt att påpeka att eleverna vid Resurscenter syn och Resurscenter tal och språk ska få sin undervisning där så länge de har behov av detta. Utbildningen ska fortgå så länge elevens behov kräver det och det inte finns förutsättningar att ordna utbildning av motsvarande kvalitet i hemskolan eller hemkommunen. Men även om denna möjlighet finns är det viktigt att fokusera på den funktionshindrades rätt. Man skall erbjudas utbildning i sin hemkommun och därmed kunna bo hemma. Att ha närhet till sin familj och sina vänner är av mycket stor betydelse. Detta är något som också har starkt stöd inom handikapprörelsen. Herr talman! Övriga reservationer tar upp frågor som alla har behandlats av Carlbeckkommittén och är under beredning i Regeringskansliet. Sist, men inte minst, vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Visst finns det en risk med den förändring man gjorde i fjol som innebär att man har möjligt att gå där längre än bara en termin, som var tanken från början. Det finns en risk med det. Det är helt klart, men man valde ändå att göra detta. Risken är uppenbar, och det var därför man gjorde detta från början, att man gör det för lätt för sig. De signaler man har hört från personalen vid de här skolorna är att tidigare gick det ofta till på det viset att kommunerna gjorde det för lätt för sig. I stället för att ta tag i detta och försöka göra det bra för de här eleverna på hemmaplan så skickade man i väg dem. Det är ju en risk, men man har ändå gjort den bedömningen att den här möjligheten ska finnas så att inte eleven ska komma i kläm om kommunen inte lyckas ordna det på hemmaplan. Jag reagerar kraftfullt när du kallar detta en kränkande reform. I princip all expertis på området påtalar hur viktigt det är att elever med funktionshinder inkluderas med övriga elever i största möjliga mån. Man menar att det skulle vara direkt olyckligt att gå den motsatta vägen och isolera den här gruppen. Jag skulle vilja fråga dig, Sten, om du delar denna uppfattning. Eller menar du att expertisen på området har helt fel när man säger på detta vis?

Herr talman! Överskådlig tid eller inte återstår att se. Jag står helt bakom det som Carlbeckkommittén har kommit fram till. I nuläget krävs det kanske ytterligare samarbete. Samarbetsformerna måste öka innan man slutgiltigt kan ta ställning till om det ska finnas eller inte. Vi ska ha klart för oss att det är en ganska unik företeelse att ha en separat särskola. Jag har varit delaktig i Carlbeckkommittén och man har tittat på hur man hanterar detta i andra länder. Där är man ganska frågande när vi förklarar hur vi har det. Det går inte att komma ifrån att när man väger för och emot finns det naturligtvis risker att man, när man har det separerat, inte får till den sammanhållna skolan som man kanske vill ha. Det är viktigt med en sammanhållen skola där barn och ungdomar får möjlighet att mötas och utveckla sin förståelse för barn och tolerans med olikheter. Strävan i skolan och vuxenutbildningen ska ju vara att man i så stor utsträckning som möjligt undervisar elever med olika funktionshinder tillsammans med övriga elever. Jag kan ju fråga dig, Ulf, om du inte egentligen delar den grundsynen. Om du delar den grundsynen måste man fråga: Underlättar eller försvårar två skilda skolformer denna utveckling?
Herr talman! Två skilda skolformer underlättar utvecklingen och hjälper de utvecklingsstörda att bli bättre integrerade i samhället eftersom de får det stöd och den undervisning de behöver. De blir då bättre rustade att fungera. Vi vet alla att samarbete mellan särskolan och den övriga grundskolan kan vara alldeles utmärkt. I Lund, där jag bor, finns de i samma lokaler men är fortfarande separerade skolformer. De kan ha gemensamma idrottsdagar och göra saker tillsammans så att de blir vana vid att träffa varandra. Men man mår naturligtvis mycket bättre om själva undervisningen och det vardagliga arbetet sker i en grupp av elever med liknande behov och med speciallärare. Det är naturligtvis en unik företeelse, men det är också unika barn. Det här är barn som kanske aldrig kommer att uppnå mer än en 3-4-årings intelligensnivå - för att ta de svårt utvecklingsstörda. Christer Adelsbo jämför med utlandet. Det är mycket i skolan som jag kan tycka är bättre i många andra länder i Europa än i Sverige. Ett område där jag inte tycker att de flesta andra länder är något föredöme är hur man behandlar sina handikappade och funktionshindrade. Där har vi i Sverige hittills varit långt före. Jag tror inte att de flesta andra länder är något föredöme där. Jag uppfattar då Christer Adelsbos svävande svar som att ni inom Socialdemokraterna överväger att inom en ganska snar framtid ta ställning till om man ska avveckla den här skolformen. I en liten kommun som kanske har tio utvecklingsstörda i olika åldrar ska en pojke som aldrig kan lära sig läsa och skriva sitta ensam i en klass med övriga elever. Hjälper det den pojken? Jag tror inte det.

Herr talman! Om inte Christer Adelsbo känner sig orolig så blir jag mer och mer orolig ju mer jag lyssnar. Jag har lite erfarenhet - som mamma. En av mina söner är lätt hörselskadad. Jag vet hur svårt det var för honom att få den hjälp som han behövde i skolan. Det handlar då om en mycket lätt hörselskada. Den störde hans utveckling när det till exempel var lite högljutt i klassrummet. Specialskolorna är på avveckling. Nu har vi visstidsutbildningen. Jag oroar mig mycket för att man får få sökande eftersom man inte lanserar den i någon större omfattning. De få sökande som kommer får avslag. Jag tog ju exemplet med Hällsboskolan som hade fem sökande. Alla fick avslag. Två överklagar och båda får rätt i sitt överklagande. Är det att ta hänsyn till varje barns behov att behandla dem på det sättet? Det handlar inte om barn med lätt hörselskada. Det är barn med grava funktionshinder. Christer Adelsbo säger att han har träffat många. Jag förstår inte hur han då kan stå här i dag och tala på det okänsliga sätt som han gör utan att visa minsta tecken på förståelse för vilken otrolig insats de kräver för att över huvud taget få ett drägligt skolliv. Min fråga är helt enkelt: Är Christer Adelsbo trygg? Sover han gott om nätterna när han tänker på de här barnen?
Herr talman! Det är väl lite grann just dessa speciella fall man har tittat på. Som du säger är det inte många fall vi pratar om. Vi kanske egentligen är överens: Målet måste vara att hitta former för att kunna ta hand om dem i hemkommunen och i hemskolan. Och i de fall kommunerna inte klarar av detta finns nu möjligheten att få hjälp både vid Ekeskolan och vid Hällsboskolan. Den möjligheten finns ju i dag.

Herr talman! Jag tog chansen när möjligheten nu fanns, Lennart, för det var en sak jag tänkte på. Birgitta avslutade ju med att visa ett exempel. Jag har tittat i senaste numret av tidningen Lika värde, nr 1/2005, och där fanns ett intressant reportage om en kille som hette Albin och var sju år och började första klass på Ankarskolan i Varberg. Albin har Alpers syndrom. Sjukdomen gör att han ännu inte kan kommunicera, och han skulle egentligen ha gått i träningsskola. Nu går han i stället i den vanliga skolan närmast hemmet. Han deltar i klassens arbete på sina villkor. Albins lärare Maria säger bland annat: Det vi gör är inte särskilt konstigt utan helt naturligt. Specialpedagogen Katarina och Albins mamma Yvonne säger också att Albin har utvecklats oväntat mycket under denna första termin han hunnit gå i skolan. Samtidigt har barnen runt honom lärt sig att acceptera och ta hänsyn till honom. Detta reportage har stärkt mig ännu mer i min tro att vi faktiskt är på rätt väg. Då är frågan till Lennart: Delar du den uppfattningen?

Herr talman! Jag kände bara att jag ville kliva upp och förtydliga mig. Den bok jag kom i kontakt med genom tv i går morse och som författarna var vänliga nog att skicka till mig handlar om två speciella barn som faktiskt går i en särskola.